Herr talman! Ändringen från tio till femton dagar när det gäller sjukpenningen för föräldrar som vårdar sjukt barn i hemmet i familjer med fler barn än ett bör inte vara en större reform än att man snabbt kan lägga fram ett förslag för beslut. När det gäller reservationen 5 anser jag att om man får tid på sig till 1976 års riksmöte bör det inte finnas någon anledning att ytterligare fördröja lösningen av denna viktiga fråga, dvs. att ge föräldrarna möjlighet till ökad kontakt med sina barn. Därför vill jag än en gång yrka bifall till reservationen 5.
Herr talman! Herr Fredriksson sade att vi i avvaktan på resultatet av pensionsålderskommitténs arbete bör vänta även med att besluta om att höja den frivilliga sjukpenningen. Jag kan inte alls förstå det, eftersom möjligheten att höja den frivilliga sjukpenningen är någonting som kan införas just i avvaktan på vad pensionsålderskommittén kommer fram till.

Jag kan inte ge något annat svar än att visst är det för litet och visst borde de ha en högre kompensation. Jag svarar också att vi försöker åstadkomma detta genom den frivilliga försäkringen men att det inte har lyckats. Jag vill ha reda på hur herr Fredriksson svarar. Är svaret att det är bra?
Herr talman! Herr Magnusson i Nennesholm säger att en utvidgning av ersättningen till 15 dagar är en så enkel reform att vi borde kunna besluta om den utan att avvakta utredningen. Det är klart att man kan säga så, men vi som dikterat utskottets skrivning tycker inte att det är rimligt att lyfta fram och prioritera en enda fråga när flera frågor är föremål för utredning. Man bör ändå avvakta den samlade översyn som den här utredningen nu är i färd med att göra. Alldenstund man väntar ett förslag så snabbt som under första halvåret i år, tror jag inte att man skall tala om någon förhalning. Det kan givetvis, fru Frenkel, finnas hemmaarbetande som vill ha en hökre frivillig försäkring. Men det är också fråga om avgifter i detta sammanhang. Jag känner inte till i vilken mån de hemmaarbetande som har rätt till denna försäkringsform verkligen utnyttjar möjligheten att teckna en frivillig försäkring upp till 20 kr., men jag har en känsla av att väldigt många inte gör det. De kanske inte är beredda att betala de avgifter som erfordras för att komma upp till 20 kr. per dag. Den som stannar hemma och vårdar ett sjukt barn förorsakas självfallet vissa kostnader. Man bör emellertid då komma ihåg att sjukpenningförsäkringen inte är en kostnadsförsäkring utan har tillkommit för att täcka inkomstbortfall. Den möjlighet som hemmafruar nu har är ett undantag från denna princip, men försäkringen täcker ändå en viss del av de kostnader som uppstår för denna vård. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utgångspunkten för reformen om rätt till sjukpenning vid vård av sjukt barn har, såvitt jag kan förstå, varit att barn vid sjukdom, läkarbesök och liknande har behov av föräldrars närhet och medverkan. Behovet av denna kontakt är självfallet störst hos barn i lägre åldrar, men barn med handikapp har ofta detta anspråk i större utsträckning och i högre åldrar. Vi — några socialdemokrater — har i motionen 762 föreslagit att sjukpenning till förälder med handikappat barn skall utgå till dess barnet har fyllt 16 år i de fall då vårdbidrag utgår. Önskvärt vore självfallet att denna ersättning kunde utgå till alla föräldrar till handikappade barn. Men vi har i motionen nämnt just föräldrar som har vårdbidrag, eftersom de utgör en klart avgränsad grupp. Man räknar med att vårdbidrag utgår för 8 800 barn. Av dessa är 3 500 barn mellan 10 och 16 år. Vår motion gäller alltså denna grupp. Det är en liten grupp, men jag tycker inte att man skall glömma den för det. Jag har ett intryck av att utskottet helt enkelt har glömt bort detta avsnitt i motionen och inte tagit ställning till eller över huvud taget skrivit någonting om denna vidgade rätt till sjukpenning för förälder med handikappat barn. Det vore värdefullt om vi här kunde få några upplysningar om hur utskottet ser på denna fråga. Jag beklagar att utskottet inte har ansett att också denna motion är förtjänt av att behandlas med förtur. I motionen begär vi en utredning om vidgad rätt till sjukpenning i de fall som vi har anfört. I utskottsbetänkandet talas det om familjestödsutredningen. Jag har läst direktiven för denna utredning men kan inte finna att den har i uppdrag att behandla de frågor som vi har tagit upp i vår motion. Om utskottet har kommit till ett annat resultat, vore det också värdefullt om vi kunde få reda på det. I reservationen 3 nämns motionen 762, men jag tycker att det är helt orealistiskt att begära förslag till ändring till den 15 april 1975, och då reservationen heller inte tar upp frågan om sjukpenning till föräldrar till handikappade barn, kommer jag att rösta med utskottet.

Herr talman! Det finns en mängd olika försäkringar som tillsammans skall ge lönarbetarna trygghet. Obligatorisk sjukförsäkring, yrkesskadeförsäkring, tandvårdsförsäkring, ATP m.m. är exempel på försäkringar där staten är huvudman. En stor lucka finns dock när det gäller tjänstegrupplivförsäkringen. Den på arbetsmarknaden gällande s.k. AFA försäkringen har två svagheter. För det första har inte alla detta försäkringsskydd. För att försäkringen skall gälla krävs nämligen att kol 45 lektivavtal eller frivillig försäkring skall vara tecknad. För det andra är bestämmelserna oförmånliga för dem som inte är i arbete på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Där är reglerna absoluta. Det förekommer många fall då personer som borde vara försäkrade inte är det, utan de efterlevande går miste om ersättning. Efterlevandeskyddet gäller alltså endast om ganska hårda bestämmelser är uppfyllda. Förutsättningen är, som jag sade, att kollektivavtal är tecknat eller att företagaren har tecknat frivillig försäkring. Tyvärr är ett stort antal företagare inte kollektivavtalsbundna, varför de anställda saknar den trygghet som försäkringen skulle ge. Detta uppmärksammas i regel inte förrän någonting har inträffat, och då blir konsekvenserna ofta tragiska. Man kan bara höra med några fackliga ombudsmän som har utrett sådana här frågor. Då skall man finna att det är många fall där de efterlevande gått miste om stora ersättningar. De har levat i god tro att försäkringen finns och gäller, men det visar sig inte vara fallet. Det är också avsevärda summor som kan förloras. Om en försäkrad som är gift och har tre barn under 17 år avlider kan de efterlevande få uppåt 100 000 kr. från AFA skattefritt. Det är pengar som oftast väl behövs när familjeförsörjaren avlidit. Det måste också anses vara otillfredsställande att företag får driva verksamhet utan att ha tecknat grupplivförsäkring. Genom att underlåta detta kommer de ofta i ett bättre konkurrensläge gentemot andra företag som uppfyller det som borde vara en allmän skyldighet. Även om premien till AFA inte är så hög sammanhänger även en del andra försäkringsformer med kollektivavtal — jag tänker på TFY, AGS osv. I regel har i sådana här fall inte någon av dessa försäkringar tecknats, och på det sättet har företagarna fått lägre kostnader. Det är fackföreningarnas uppgift att tillsammans med de anställda se till att kollektivavtalsförbindelse, s.k. hängavtal, tecknas med företagare som inte är medlemmar i SAF. Det finns emellertid ingen möjlighet att tvinga fram ett undertecknande. Situationen kan då uppstå att en arbetslös av arbetsförmedlingen anvisas arbete hos ett företag som inte har tecknat avtal. Om han vägrar att ta arbetet på grund av den berörda omständigheten, kan han bli avstängd från A-kasseersättning, och han saknar därmed försäkringsstöd. Tar han arbetet inför detta hot är han även då oförsäkrad. Förbättringar av AFA-försäkringens omfattning är nödvändiga. Kvalifikationskravet för att försäkringen skall gälla är att den försäkrade står till arbetsmarknadens förfogande. Reglerna är absoluta, och en dags frånvaro, t.ex. förlängning av semestern i samband med arbetslöshet, kan innebära att ingen ersättning utbetalas vid försäkrads dödsfall. Om försäkringen gjordes obligatorisk skulle man komma till rätta med den bristen, och i samband med det bör bestämmelserna ses över så att de blir mer gynnsamma för de försäkrade. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Nr 30 Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 2 behandlar Onsdagen den tre motionsyrkanden som inriktar sig på obligatorisk begravningsoch 5 mars 1975 grupplivförsäkring. Herrar Börjesson i Falköping och Hörberg vill införa en allmän obligatorisk begravningsförsäkring på förslagsvis 2000 kr. för — Allmän begravtäckande av begravningskostnader. Herrar Werner i Malmö och Komstedt = ningsförsäkring och anser att en lämplig åtgärd vore att pensionen fördubblades under den = obligatorisk månad dödsfallet inträffar. Liknande motionsyrkanden har under lång = grupplivförsäkring följd av år avslagits av riksdagen, och ett enhälligt utskott hemställer också i år att riksdagen avslår motionerna. Herr Olsson i Stockholm föreslår lagfästning av den tjänstegrupplivförsäkring som överenskommits mellan arbetsmarknadens parter. Det är bara tre månader sedan ämnet debatterades här i riksdagen, och sedan dess har ingenting framkommit som motiverar bifall till vpk-reservationen. Vad som hänt är vad jag förutsade under debatten här i kammaren den 4 december i fjol, nämligen att LO i avtalsrörelsen har ställt krav på förbättringar av såväl försäkringsbeloppens storlek som villkoren i övrigt. Det har nu träffats en överenskommelse innebärande att de olika försäkringsbeloppen höjs med ca 13 96, men ännu viktigare är förbättringar av efterskyddet. Tidigare har efterskyddet vid arbetslöshet fungerat i upp till 104 veckor, dvs. ungefär två år. Enligt nuvarande överenskommelse gäller efterskyddet även vid anställning hos oförsäkrad arbetsgivare i upp till 104 veckor. Det har alltså, herr Olsson, täppts till luckor. Då det gäller deltidsanställda med kortare arbetstid än 16 timmar per vecka är SAF och LO överens om att i en gemensam arbetsgrupp fortsätta utreda frågan om förmåner för dessa. De här relaterade förbättringarna, som innebär långtgående efterskydd vid anställning hos arbetsgivare som ej tecknat försäkring, samt de pågående förhandlingarna om försäkringsförmåner för deltidsanställda innebär att vi även framöver bör låta arbetsmarknadens parter avtalsfästa såväl tjänstegrupplivförsäkringen som övriga arbetsmarknadsförsäkringar. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 2.

Herr talman! Herr Marcusson säger att ingenting inträffat som gör en ändring av det beslut riksdagen fattade för tre månader sedan befogad. Men det har i alla fall skett en viss ändring av utskottets skrivning. Det står att efterskyddet är förbättrat och skall gälla även om arbetstagare arbetar hos företag som inte har tecknat försäkring. Här står uppgift mot uppgift. Jag har nämligen efter samtal med ombudsmän den bestämda uppfattningen att så inte är fallet. För att få en lösning på detta gick jag ut en stund under den tidigare kammardebatten och ringde till Arbetsmarknadens Försäkrings AB ” . Där säger man att reglerna fortfarande är absoluta. Om efterskyddet skall gälla är förutsättningen antingen att man är arbetslös och kan bevisa det genom att man går till arbetsförmedlingen och står till arbetsmarknadens förfogande eller att man är sjukskriven. Det finns fall där en förolyckad försäkrad inte varit sjukskriven men det ändå med sjukintyg i efterhand kunnat styrkas att han varit sjuk. Då har försäkringsbeloppet utbetalats till de efterlevande. Men enligt nu gällande bestämmelser finns det inget som helst skydd i form av tjänstegrupplivförsäkring som fungerar om man inte arbetar hos företag som tecknat försäkring. Det räcker i och för sig om kollektivavtal har tecknats, eftersom ersättning utgår till de efterlevande även om företaget inte har betalat avgifterna för försäkringen. AFA driver sedan i sin tur kraven gentemot företagen. Det måste anses vara otillfredsställande att man hos den samhälleliga arbetsförmedlingen kan komma i den situationen att bli oförsäkrad — vare sig man tar ett jobb och företaget inte har tecknat kollektivavtal eller man vägrar att ta det av den anledningen och också då står utanför. Ett obligatorium har jag tänkt mig så att alla arbetsgivare skulle vara skyldiga att teckna försäkringar, ungefär av samma typ som trafikförsäkringen. Man behöver alltså inte göra om försäkringssystemet och skapa något statligt försäkringsbolag utan kan använda sig av redan befintliga.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottet har även i år avstyrkt motionen med hemställan om allmän obligatorisk begravningsförsäkring inom ramen för lagen om allmän försäkring. Jag beklagar utskottets negativa inställning till denna fråga, där ändå den mening som jag givit uttryck åt i min motion omfattas av relativt stora grupper människor. Liksom tidigare framhåller utskottet att behovet av en speciell försäkring för begravningshjälp inte är särskilt framträdande och att en sådan försäkring —- med tanke på den prioritering av olika reformer inom den allmänna försäkringen som måste ske — inte motiverar den kostnad den skulle föranleda. Som motionär anser jag inte motiven för avslagsyrkandet vara tillräckligt starka, I alltför många fall förhåller det sig fortfarande på det sättet att vid dödsfall medel till begravningskostnader saknas, varför dessa kostnader måste bestridas med socialhjälp eller på annat sätt. Från flera synpunkter framstår det som synnerligen otillfredsställande att begravning ombesörjes på det sätt som sociala myndigheter finner lämpligt, varvid vederbörlig hänsyn inte kan tas till anförvanters önskemål. Det mest stötande är, såsom vi framhållit i motionen, att sådan begravning gärna får prägeln av s.k. fattigbegravning. I de fall då tillgångarna är mycket begränsade innebär det att efterlevande dödsbodelägare får vidkännas dessa kostnader, som med åren kraftigt ökat och därmed blivit synnerligen betungande för många. Jag kan, herr talman, tala om att jag helt nyligen kommit i kontakt med en familj, där en nära anhörig avlidit och familjen saknade begravnings skydd. Anförvanterna trodde att det försäkringssystem vi har omfattar även begravningskostnader. Trots att begravningen skedde under mycket enkla former blev kostnaderna av sådan storlek att familjen tvingades låna pengar för att bestrida dessa. Jag vidhåller min uppfattning att en allmän obligatorisk begravningsförsäkring borde ingå i det allmänna försäkringssystemet.

Mot de kostnader som olika trygghetssystem medför framstår kostnaderna för en allmän obligatorisk begravningsförsäkring som alltför ringa för att, som socialförsäkringsutskottet gör, åberopas som motiv för ett avslag. Emedan utskottets motivering för avslagsyrkandet inte kunnat övertyga mig avser jag, herr talman, att återkomma med en likalydande hemställan vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Vi kan nog vara övertygade om att någon form av begravningsförsäkring förr eller senare kommer att införas. Det kan man inte hindra i det långa loppet, och det vore också orimligt. Eftersom samhället går in och erbjuder sina tjänster vid en människas födelse borde samhället ha lika stor anledning att göra det vid döden, då de flesta är mer ensamma än den gången då de kom till världen. Vi har en lagstiftning som i detalj föreskriver förfarandet i samband med jordfästning, men kostnaderna överlåtes helt på den enskilde. Detta kan inte vara tillfredsställande. Det yrkande som framförs i motionen 340 av herr Komstedt och mig har inte kommenterats av herr Marcusson, ej heller i den tidigare debatten. Vårt yrkande gäller en avgränsad grupp, nämligen de äldsta i samhället som inte har ATP eller bara en mycket blygsam sådan. I utskottets betänkande finns en rad som jag gärna vill kommentera. Jag ogillar den skrivning som anger att detta bara gäller ”mycket begränsade grupper”. Vad är det för tal? Allting är ju begränsat. Skulle det vara ett argument att det här gäller en liten grupp? Skall man bortse från en grupp därför att den är liten? Och hur vet man förresten att den är så liten? Även om gruppen är liten kan man lugnt säga att den är mycket väsentlig, eftersom den omfattar de åldringar som har haft en hård och lång arbetsdag. De har strävat och lyckats få ihop ett litet sparkapital, som den yttersta tidens politiker har hjälpt till att föröda genom en inflation som äter upp penningarna. De människor det här gäller och som omfattas av vår motion är sakliga och osentimentala i sin framsynthet, därför har de satt undan ett belopp för att tillförsäkra sig en s.k. hederlig begravning. De vill inte ligga någon till last vid något till Jag tycker att man — även om man inte nu kan ta steget fullt ut och införa en begravningsförsäkring omfattande hela folket — verkligen borde beakta denna grupp människor. Jag har inget yrkande, herr talman, eftersom jag förstår att detta inte skulle ge resultat i dag, men jag avger samma löfte som herr Börjesson i Falköping, nämligen att vi återkommer till denna fråga. En sådan här blotta i omsorgen kan inte få kvarstå i längden.
Herr talman! Även om inga yrkanden har framställts av de föregående talarna vill jag ändå göra en kort kommentar med hänsyn till vad de har sagt. Pensionsförsäkringskommittén avstyrkte på sin tid införandet av en å allmän begravningsförsäkring. Kommittén konstaterade att praktiskt taget alla löntagare jämte makar är obligatoriskt grupplivförsäkrade, en försäkringsform som har diskuterats tidigare i dag. Därtill finns en mängd frivilliga grupplivförsäkringar som kan omfatta olika kategorier människor. Försäkringar kan byggas upp med de mest olikartade kollektiv som bas. De kan t.ex. omfatta medlemmar i fackliga organisationer, och många sådana organisationer har också tecknat sådana här livförsäkringar på kanske upp till 7 000 kr. Försäkringarna kan också byggas upp med helt andra kollektiv som bas. Här har främst talats om de mindre grupper som inte omfattas av dessa kollektivförsäkringar eller frivilliga försäkringar, och jag kan hålla med om att det för dem kan uppstå vissa problem när det gäller begravningskostnader. Detta gäller kanske framför allt pensionärer i de fall då behållningen i dödsboet är liten. Enligt de undersökningar som gjorts av försäkringskommittén utgår begråvningshjälp i mycket få fall. Det är en obetydlig del av socialhjälpskostnaden. Även om det är i få fall som socialhjälp anlitas, kan det givetvis ändå vara ganska besvärligt. Det kan kännas underligt att gå till socialvården i ett så känsligt läge som ett dödsfall medför. När dock de allra flesta människor är försäkrade, tycker vi att det inte finns någon anledning att teckna en generell försäkring för detta. Jag tycker inte man skall tala om fattigbegravningar. Det är väl ändå så, som det sades av en föregående talare, att samhället bör träda in i sådana här fall. Han menade att det skulle ske i form av en försäkring. Men jag tror inte det är något fel att samhället träder in i dessa fall genom socialhjälpen. Socialhjälpen är ändå en rätt som varje medborgare har i detta land. Det bör inte kännas särskilt besvärligt att ta vara på denna rätt när det är nödvändigt, även om det skulle gälla en begravning. Pensionärernas förhållanden förbättras undan för undan. Kanske kommer de fall att bli ännu färre då dödsboet inte kan redovisa tillräckligt ekonomiskt underlag för att bekosta begravningen. Man kan också nämna att folkpension utgår för den månad då vederbörande avlider. Vid dödsfall i början av månaden finns det alltså där en viss summa att tillgå. Nr 30 Vi är inte kallsinniga emot dessa människor. Det är helt enkelt så Onsdagen den att vi av praktiska skäl finner det olämpligt att teckna en generell för 5 mars 1975 säkring, omfattande hela kollektivet, när de flesta människor redan har Herr talman! Utskottets ordförande, herr Fredriksson, sade att man inte skall tala om fattigbegravning. Jag håller med om detta, men oavsett vad vi tycker om den saken är det många som ändå känner någon form av mindervärdighet om de behöver gå till socialvården och begära hjälp för inköp av kista och alla de attiraljer som hör till en begravning. De upplever det i varje fall så. Det skulle de inte behöva göra om man hade en obligatorisk begravningsförsäkring. Premierna för denna borde inte bli så höga när man har ett obligatorium. Jag har inga alldeles aktuella siffror, men år 1969 var det 65 000 folkpensionärer som avled. Man kan utgå ifrån att en övervägande del av dessa saknade begravningsförsäkring — de som kanske bäst av alla behövde en sådan. Jag kan erinra om att man har en allmän begravningsförsäkring i Danmark, Finland och om jag inte är alldeles felunderrättad också i Norge. Exemplen talar för att även vi borde tänka på att införa en dylik försäkring. Jag tror ingalunda att utskottet är kallsinnigt till folkpensionärerna, herr Fredriksson, men utskottet är kallsinnigt i denna fråga, det kan inte förnekas.

Herr talman! Herr Fredriksson säger att han förstår att det kan vara besvärande för en viss grupp människor att behöva gå till socialvården i detta läge, men likväl finner han ingen anledning att göra något. Han upprepar att en generell försäkring inte är motiverad med hänsyn till en så liten grupp. Han anför också att det är rätt blygsamma utgifter socialvården hittills haft för begravningshjälp. Detta kan ju vara sant, men det finns två orsaker, herr Fredriksson. Det kan vara så att behoven inte är stora. Men det kan också vara så att de som har att handlägga den gamles jordfästning vet att den döde skulle djupt ogilla att behöva så att säga ligga samhället till last i denna situation. Den fina sociala stoltheten tycker jag vi kan unna dessa gamla att ha med sig i graven.
Herr talman! Man för denna debatt ifrån den gamla, förlegade, omoderna uppfattningen att det skulle vara mindervärdigt att gå till socialvården när hjälp verkligen behövs. Jag tycker vi skall hjälpas åt att få människorna att förstå att så inte är fallet. 81 Herr Börjesson sade att 65 000 folkpensionärer avled ett visst år, och han antar att de flesta saknade begravningsförsäkring. Detta kan i och för sig vara riktigt, men därmed är inte sagt att dödsboet saknade tillgångar för att bekosta begravningen. Jag vidhåller, att när ändå de flesta människor är grupplivförsäkrade, då är det en onödig åtgärd att ta till en så omfattande sak som att teckna en försäkring som omfattar hela svenska folket. Låt vara att man har sådan försäkring i vissa andra länder, men det kan ju tänkas att man i dessa länder inte har en lika omfattande grupplivförsäkring som vi har här i landet.
Herr talman! Det är inte mindervärdigt att gå till socialvården, men det finns många människor som avhåller sig från att gå dit. Vi hörde av herr Werner i Malmö att många upplever att den avlidne inte skulle ha önskat något sådant för sin egen begravning. Jag har exempel på att vederbörande dödsbo har lånat pengar för att kunna ordna vad de kallar en hederlig begravning av en nära anförvant. Jag har framför mig några siffror. Av ca 80 000 bouppteckningar inregistrerade 1967 var det omkring 10 000 som inte uppvisade någon behållning, medan i omkring 50 000 fall behållningen utgjorde mera än 10 000 kr. Det finns alltså en mycket stor grupp som har det ekonomiskt svårt att kunna klara en så dryg utgift som en begravning innebär. Så nog finns det behov av en obligatorisk begravningsförsäkring inom ramen för lagen om den allmänna försäkringen.
Herr talman! Jag vill bara till herr Fredriksson säga att vi inte har någon förlegad syn på socialvården. Vi begriper att den behövs och att man helt osentimentalt skall anlita den när det är nödvändigt. Men det är inte oss det gäller, utan dem som har gått över gränsen eller just är beredda att göra det. I deras fall är man litet sent ute för att ändra på deras inställning till socialvården.

Herr talman! Vad gäller punkten 1 i detta betänkande kommer riksdagen alldeles strax att besluta om en ökning av organisationsstödet till idrotten med 10,3 milj.kr. Föredragande statsrådet har i budgetpropositionen motiverat detta med att en kraftig ökning av statens stöd till idrotten är angelägen och framhållit att det är av särskild vikt att satsningen på breddidrotten kan förstärkas ytterligare. Anslaget bör därför, säger hån, höjas i den omfattning som Sveriges riksidrottsförbund föreslagit. Allt detta är bra, och vi har inte haft något att invända däremot. Men -— och här haltar statsrådets resonemang betydligt — för att denna satsning på organisationsstödet, företrädesvis breddidrotten, skall kunna fullföljas ordentligt krävs ju också idrottsanläggningar. När det gäller punkten 2, anläggningsstödet, har emellertid departementschefen prutat avsevärt på äskandena från statens naturvårdsverk. Utskottet säger under punkten 2, att vid bifall till utskottets hemställan under punkten 1 har det samlade statliga stödet till idrotten ökat avsevärt. Ja visst, men får man blanda ihop posterna på ett sådant sätt? Anslaget under punkten 2, anläggningsstödet, uppgick budgetåret 1974 76 enligt departementschefen och utskottsmajoriteten uppgå till 24,6 milj.kr. Det blir en total ökning med bara 200 000 kr. mot äskade 6 miljoner. Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 1327 tagit upp den del av anläggningsstödet som vi funnit mest angelägen, nämligen stödet till mindre idrottsanläggningar, som uppförs av idrottsföreningar o. d. Också på denna post kommer en prutning att ske, vilket vi icke kan acceptera, då det är mycket viktigt i dag, att föreningslivet får ordentliga bidrag till anläggningar och att sådana bidrag utgår att föreningarna kan hålla de anläggningar de redan har i gott skick. Skulle detta bidrag stå stilla eller kanske t.o.m. minska på grund av penningvärdeförsämringen, föreligger uppenbar risk för att redan gjorda investeringar kan gå till spillo. Vi ser det också som nödvändigt, att mindre idrottsanläggningar kan uppföras med mycket stor spridning, inte bara i landet i stort utan också i de enskilda kommunerna, så att alla människor, både unga och gamla, kan erhålla lättillgängliga träningsmöjligheter. ; Herr talman! Med stöd av vad jag anfört och vad som vidare framhålls i reservationen vid punkten 2 i kulturutskottets betänkande nr 2 ber jag härmed att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Vi kan i vårt samhälle notera ett tilltagande intresse för breddoch motionsidrott i alla deras former. Varje helg anordnas runt om i vårt land idrottsarrangemang som samlar tusentals människor för fysisk aktivitet. Ta t.ex. årets Vasalopp, som arrangerades i söndags och som samlade nära 10 000 startande, innebärande nytt deltagarrekord. Vad deltagandet i sådana idrottsarrangemang betyder för samhället är kanske svårt att precisera. Klart är dock att hälsotillståndet för de flesta påverkas i positiv riktning genom ökad fysisk aktivitet. Friska människor är en fördel för samhället inte bara därför att de producerar mer utan även bl.a. därför att sjukvårdskostnaderna kan nedbringas. Enligt inhämtade uppgifter kostade sjukvården. i Sverige år 1952 ca 1 miljard kronor, år 1962 ca 3 miljarder kronor och år 1972 ca 13 miljarder kronor. Välfärden skapar sjukdomar som till stor del kan undvikas genom regelbunden fysisk träning i kombination med riktig kost. Förebyggande åtgärder — friskvård — krävs i betydligt större utsträckning än nu, om den uppåtgående kurvan för sjukvårdskostnaderna skall kunna vändas. En satsning på motionsoch konditionsgivande fysisk aktivitet och på rätt sammansatt föda är enligt många experter de enda möjligheterna för en sådan utveckling. Idrotten kan alltså ge lägre sjukvårdskostnader, men idrotten ger mycket mer. Den ger fritidssysselsättning, den skapar kontakter, den kan vara ett medel mot brottslighet och i kampen mot giftmissbruk, den ger spänning och avkoppling. Mycket annat kunde sättas upp på idrottens pluskonto, men jag nöjer mig med detta exemplifierande. I stort råder det väl inte några delade meningar om idrottens betydelse för vårt samhälle. Det finns dock människor som anser att elitidrotten är av ondo, det finns människor som tror att all idrottsutövning sker mot betalning osv. Så är det ju inte. Visst har det gått pengar även i svensk idrott, men bara för ett fåtal elitidrottsutövare. Den stora massan utövare och ledare jobbar helt ideellt i vår största folkrörelse. Det är för att betjäna den stora massan av idrottsutövare som våra idrottsanläggningar finns. Mot denna bakgrund är det som jag i motionen 1325 hemställt att riksdagen skulle höja anslagen till mindre idrottsanläggningar och friluftsanläggningar i enlighet med naturvårdsverkets förslag, innebärande en höjning av anslaget med 2,4 milj.kr. Detta förslag har inte vunnit kulturutskottets tillstyrkan. Utskottet har — med hänvisning till att organisationsstödet till idrotten höjts avsevärt — avstyrkt motionen. Utskottsledamoten herr Eriksson i Ulfsbyn har dock i ett särskilt yttrande uttalat att man bör kunna räkna med att regeringen snarast lägger fram förslag om en höjning av anslagen. Ger riksdagen medel för ökade insatser på breddoch motionsidrottssidan, bör ju också ökade medel anslås till byggande och drift av olika slags anläggningar för idrottsutövning. Jag vet att när det gäller anslag till de här mindre anläggningarna finns det en lånekö på upp till två år. Vi har alltså starka skäl för en höjning av anslaget. Herr talman! Med hänsyn till utskottets skrivning och i synnerhet med hänvisning till att jag och några medmotionärer i motionen 85 till årets riksmöte berört dessa frågor i ett vidare perspektiv, varför jag förväntar att vi får tillfälle att återkomma, avstår jag från något yrkande med anledning av kulturutskottets betänkande nr 2.
Herr talman! Först vill jag gärna instämma i allt positivt som herr Norrby har sagt om idrotten, men sedan vill jag göra en parentes som är nog så viktig: vi skall ta bort det som falskeligen utger sig för att vara god idrott. Det gäller alltså boxning, och jag har några särskilda synpunkter på den. En debatt i just den här frågan fördes faktiskt redan år 1913 i andra kammaren, och jag kan inte neka mig nöjet att citera vad två stora personligheter då yttrade. Värner Rydén sade i denna debatt om idrottsanslag i andra kammaren år 1913: ”Nyligen har det riksförbund som nu är ifrågasatt att erhålla statsanslag bildat en sektion för boxning. Det är sålunda här icke fråga om allenast en sund idrott som söker statsanslag, utan det är fråga om organisatörerna av idrottens urartning.” Hjalmar Branting sade i samma debatt: ”Jag tror för min del att det ligger något ofantligt berättigat uti den alldeles avvisande hållning gentemot boxning som hr Rydén här nyss intagit. Vore det fråga om att understödja en sådan idrottsgren, tror jag det skulle vara ganska lätt att medgiva, att det icke är lämpligt att göra det med statsmedel.” Dessa två stora män, vilkas uppfattningar ju aldrig blir förlegade utan ständigt är aktuella, begrep alltså redan 1913 vad tyvärr majoriteten i denna kammare icke förstår 1975. Det är litet betänkligt, tycker jag. Det är dock så att alla auktoritativa myndigheter som har uttalat sig om boxning — det gäller både medicinska och andra myndigheter såsom rikspolisstyrelsen och socialstyrelsen — vill förbjuda denna urartning av idrotten, som Värner Rydén kallade boxningen. Jag tycker att alla människor som har ansvar för ungdomen borde ta hänsyn till dessa yttranden. All medicinsk auktoritet är helt enig om att det inte går att boxas utan att hjärnskador uppstår. Det är väl fantastiskt att boxningen då skall understödjas av statsmedel. Nu säger kulturutskottet — det är ju nästan snudd på hädelse att boxning har hamnat i kulturutskottet — liksom utskottet har sagt tidigare, att det är mycket viktigt att man följer de 16 punkter som fastställdes när proffsboxningen förbjöds 1969. Dessa punkter var en förutsättning för att amatörboxningen skulle få fortleva. Det är emellertid ett faktum att Boxningsförbundet på det mest utmanande sätt bryter mot dessa bestämmelser. Justitiedepartementet håller just på att samla in material som visar detta. En veckas uppehåll mellan varje match — det struntar man totalt i. Jag skulle kunna räkna upp 50 alldeles färska exempel på att man bryter mot denna bestämmelse. Jag undrar vad utskottets talesman har att säga på den punkten. Det förefaller som utskottet lägger stor vikt vid att om man bara följer dessa punkter så är det all right, men gör man inte det så blir inställningen en annan. Nu är det som sagt ett faktum att man struntar i dessa bestämmelser på det mest flagranta sätt. Sedan skulle jag vilja höra av utskottets talesman hur man kan ha en lagstiftning som innebär att det är förbjudet att boxas för en proffsboxare som är betald över bordet men att det är någonting helt annat om boxaren får betalt under bordet. Om exempelvis en proffsboxare som Ingemar Johansson skulle boxas i Göteborg, då riskerar han fängelse. Han skulle sannolikt få böter, men det kan också bli fängelse enligt den här lagen. Skulle en annan boxare ställa sig vid en ring vid sidan om och göra exakt samma sak, så får han medel av staten för det. Det är ju en fantastiskt egendomlig lagstiftning. Kriteriet på en god lagstiftning är dock att samma handling skall bedömas lika. Slår man varandra i ansiktet och i huvudet och framkallar hjärnskakning, så borde det vara samma rättsliga bedömning. Det är dessutom ytterst väsentligt att man numera inom medicinen har kommit till slutsatsen att amatörboxning sannolikt är mer skadebringande än proffsboxning. Det är inte slagens hårdhetsgrad som är avgörande, utan lättare slag med kortare mellanrum framkallar hjärnskador mera frekvent än enstaka slag med längre mellanrum. Då har vi alltså förbjudit och staffbelagt i det ena fallet och understöder via statsmedel i det andra fallet. Herr talman! Man ger statsmedel till någonting som framkallar hjärnskador — märk väl inom reglernas ram — och det är vad som enligt min mening skiljer boxning från allt vad idrott heter. Det är en avgrund som skiljer. Jag tycker närmast att det är obegripligt och makabert — och jag drar mig inte för att bruka ordet skandalöst — att man använder statsmedel till någonting som enligt all beprövad medicinsk expertis ofrånkomligen framkallar hjärnskador. Det är en skamfläck för idrotten att man hyser en sådan hantering under sina vingar, och det är en skamfläck för riksdagen att understödja den.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 2, där vi behandlar stöd till idrotten, föreslås, som fru Ryding har sagt, under punkten 1 ett anslag på 75 900 000 kr., vilket innebär en ökning i förhållande till innevarande budgetår med 10,3 milj.kr. Därmed har Riksidrottsförbundet fått vad som begärts från det hållet. Under punkten 2 föreslås ett reservationsanslag på 24 600 000 kr., och det innebär en höjning i förhållande till innevarande budgetår med 200 000 kr. Fru Ryding har reserverat sig och önskar en höjning av anslaget med 900 000 kr., och även herr Norrby anser att det finns starka skäl för att öka anslaget. Herr Norrby har också understrukit hur viktig idrotten är, och om det råder inga delade meningar, utan riksdagen är enig om att vi skall stödja verksamheten. Vi är alltså inte heller oense om nyttan av de pengar som här anslås. Ökningarna är stora i förhållande till förra året vad beträffar organisationsstödet.

Fru Ryding har i motionen 1327 exemplifierat vad hon menar —- hon nämner konstfrusna isbanor, simhallar, löparbanor osv. Det är emellertid här fråga om anläggningsstöd till mindre idrottsanläggningar som uppförs av idrottsföreningar. Det är för all del inte några stora summor som utbetalas, men det blir givetvis ett värdefullt tillskott. Under budgetåret 1973/74 lämnades det anslag till de olika länen som varierade mellan ca 700 000 kr. och 9000-10 000 kr. Fru Ryding säger också att redan befintliga anläggningar inte kan hållas i gott skick om anslaget minskar eller förblir oförändrat. Nu föreslås ju anslaget höjt med 200 000 kr., men det gäller stöd till anläggningar, och om det sedan kan bli något kvar till underhåll är ändå tveksamt. Det är till själva anläggningarna som idrottsföreningarna får stöd, och vanligen används pengarna då till en fotbollsplan samt en mindre lokal för omklädning. Naturligtvis är det värdefullt att dessa anläggningar finns — det är massvis av människor, framför allt ungdomar, som har glädje av dem. Utskottet har, som fru Ryding själv påpekade, inte ansett sig nu kunna gå med på ett högre anslag än vad som föreslagits i budgetpropositionen. Man kan som skäl för detta anföra att det samlade stödet — som jag nämnt — ändå räknats upp betydligt. Fru Ryding frågar om man kan göra en sådan sammanblandning att man på samma gång talar om punkten 1, organisationsstödet, och punkten 2, anläggningsstödet. Ja, vad vi har gjort är en bedömning, nämligen den att anslagets samlade belopp har höjts väsentligt och därför har vi inte ansett oss kunna gå längre. Jag yrkar i dessa avseenden bifall till utskottets hemställan. Sedan förklarade herr Sjöholm sin vana trogen att han inte tycker om boxning. Herr Sjöholm vill att boxningen skall förbjudas i vårt land. Det har han också motionerat om vid flera tidigare tillfällen. I år har han föreslagit att riksdagen inte skall lämna någon del av anslagspengarna till Boxningsförbundet. Utskottet har avstyrkt herr Sjöholms motion. Vi anser det nämligen inte vara riktigt att riksdagen ger Riksidrottsförbundet några direktiv om idrottsanslagets fördelning på de olika specialförbunden. Men utskottet hävdar nu som tidigare att Riksidrottsförbundet är skyldigt att noga följa verksamheten även i specialförbundet Boxningsförbundet. Riksidrottsförbundet skall förvissa sig om att de av riksdagen fastlagda säkerhetsbestämmelserna följs. Och jag kan försäkra herr Sjöholm att utskottet menar allvar med det. Slutligen vill jag säga att jag inte är främmande för tanken att herr Sjöholms agerande har en rakt motsatt verkan mot vad herr Sjöholm vill att det skall ha. Herr talman! Med det anförda ber jag att yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vidhåller att dessa båda former av stöd hör ihop. Man kan t.ex. inte lämna ett anslag till en simklubb utan att också se till att man i den klubben verkligen får möjligheter att simma. I så fall blir ju det första anslaget inte till någon nytta. Sedan sade herr Mattsson i Lane-Herrestad att vi nu höjer anläggningsanslaget med 200 000 kr., och det är riktigt. Det sade jag också i mitt första anförande. Men man har inte sagt att dessa 200 000 kr. skall gå till mindre idrottsanläggningar, utan beloppet skall delas upp på sex olika punkter när det gäller anläggningsstödet, och då tror jag inte att det blir så många hundralappar till mindre idrottsanläggningar. Slutligen sade också herr Mattsson att pengarna inte skall gå till underhåll av t.ex. fotbollsplaner, men om föreningarna får stöd till anläggningar måste de väl ändå använda en del av pengarna till underhåll. Även en fotbollsplan eller ett omklädningsrum måste ju underhållas då och då. Det är också viktigt för föreningarna att känna att de kan få denna hjälp i form av statligt stöd, eftersom det då kan vara mycket lättare att också få stöd från kommunerna. Det är också mycket angeläget. Herr talman! Jag vidhåller alltså mitt yrkande.
Herr talman! Det sista som herr Mattsson i Lane-Herrestad sade, att mitt agerande skulle ha rakt motsatt effekt mot vad jag åsyftade, begrep jag inte alls. Jag agerade i många år mot proffsboxningen, herr Mattsson, men mina motioner avslogs av riksdagen. Så småningom lade emellertid justitieminister Kling fram en proposition om att förbjuda proffsboxningen, och det förslaget bifölls genast. Jag tror också att boxningsvännerna har en annan mening än herr Mattsson. Det är väl också ganska självklart, att ju mer man påvisar boxningens skadliga effekter — och all medicinsk expertis framhåller på ett entydigt sätt att man kan inte slå varandra i huvudet utan att det framkallar hjärnskador — desto större är utsikterna för att föräldrar förbjuder sina barn att börja boxas. Ett faktum är också att boxningen dess bättre håller på att sakta tyna bort. Det är ett friskhetstecken. Därför tycker jag att herr Mattsson har uttytt effekterna av mitt agerande mycket underligt. För ett par år sedan var det tre ledamöter i kulturutskottet som reserverade sig och inte ville att man skulle anslå medel till boxning. Det var herr Björk i Göteborg, herr Leander och herr Nilsson i Agnäs. Det har funnits förnuftiga ledamöter i detta utskott som har förstått vad det här är fråga om. Det är ett faktum, herr Mattsson i Lane-Herrestad, att man dagligen bryter mot bestämmelserna. Tro mig på mitt ord! Jag kan visa massor med exempel. De finns nog till påseende i justitiedepartementet, där man numera samlar sådana exempel. Herr Mattsson är alltså villig att låta pengar gå till boxningen, som oundvikligen framkallar hjärnskador hos dem som utövar den. Det är makabert och ofattbart att man skall använda statsmedel till att framkalla hjärnskador hos svenska ungdomar. Men det är vad herr Mattsson är med på.

Herr talman! Jag ber att få ta kammarens tid i anspråk för att tillkännage vissa meningar med utgångspunkt i mitt engagemang som ordförande i Svenska korporationsidrottsförbundet. Jag vill först gärna säga att jag inte hyser annan åsikt än regeringen och utskottet i vad gäller föreliggande förslag till beslut avseende stödet till idrotten 1975/76. Tvärtom känner jag ett behov av att uttala en tillfredsställelse över den betydande anslagsökning som sker i förhållande till innevarande budgetår. Det rör sig om totalt drygt 10 milj.kr. Bakom detta förhållande ligger givetvis att den samlade idrottsrörelsen fortsatt att dokumentera sin betydelsefulla roll i samhällsutvecklingen och att inte minst ledare på alla plan inom den omfattande idrottsverksamheten satt till tid och krafter i enastående omfattning. I dessa människors oegennyttiga insatser har samhället en kraftkälla som inte nog kan uppskattas. Så några ord om Svenska korporationsidrottsförbundet — Korpen som det populärt kallas i vardagslag. Förbundet fyllde förresten 30 år förra året. Från starten hade man åtta lokalförbund med 333 korpidrottsklubbar. I dag omsluter förbundet drygt 13 000 klubbar och har lokalförbund verksamma i samtliga primärkommuner. Jag vill lämna dessa uppgifter och några till enär Riksidrottsförbundet, som har myndighetsfunktion i vad gäller våra anslag, har varit minst sagt sparsamt när det gällt att skildra Korpens aktiviteter. Däremot har förbundet i sin petitaskrivelse givit synnerligen stort utrymme åt sin egen Trim-kampanj. Nåväl — detta om detta. Några ytterligare data om Korpens verksamhet: Vi genomförde verksamhetsåret 1973/74 en kampanj under mottot Trivs med Korpen. Denna kampanj föregicks av ett omfattande rådslag bland våra ledare i korpidrottsklubbar och lokalförbund. Flera tusen personer, verksamma ute på olika arbetsplatser i kontakt med människorna runtom i landet, formade Trivs med Korpen i vad gäller innehåll och omfattning. Det framgick mycket tydligt av dessa rådslagsmaterial att våra ledare förutom att de krävde att motionsidrotten skall göras tillgänglig för alla också starkt betonade att idrott och motion måste utövas under trivsamma och roliga former. Med andra ord att Korpen i sitt motionsutbud skall erbjuda verksamheter som befordrar gemenskapskänslan och betonar de trivsamma och hälsobringande momenten. Jag vågar påstå att vi har lyckats bra med detta. Eller vad tycker kammarens ärade ledamöter om nära 20 miljoner enskilda starter under 1974? Om man vill leka med statistik kan man konstatera att varje svensk medborgare i korpregi deltagit i motionsutövande verksamhet i genomsnitt vid 5 tillfällen under ett år! Vi bedriver en i hög grad uppsökande verksamhet. Det faller sig givetvis naturligt enär vår basaktivitet utvecklas främst på arbetsplatserna. Men under senare år har vi vidgat vårt verksamhetsfält. Numera finns Korpen i stor utsträckning ute i de olika bostadsområdena, där vi i första hand bygger på familjebaserad verksamhet. Man finner också Korpens utbud i skolor, på fritidsgårdar och andra samhällsinstitutioner. Nya målgrupper är ständigt aktuella för oss. Således har vi startat en omfattande verksamhet för att nå olika s.k. riskgrupper. En sådan är t.ex. överviktiga personer. Korpens bantargrupper är i dag en god inkörsport till bl.a. samtal om kostens betydelse inom friskvårdsarbetet. Vi gläds också åt ett nära samarbete med flera landsting i deras egenskap av sjukvårdshuvudmän. Tillsammans söker vi i olika former framhålla och levandegöra den förebyggande hälsovårdens stora betydelse för den enskilde och för samhället. På riksplanet har vi ett nära och omfattande samarbete med bl.a. socialstyrelsen. De äldres — pensionärernas — behov har därvid särskilt beaktats. Vi noterar just nu en smått lavinartad utveckling — i positiv mening givetvis — när det gäller pensionärsgymnastik och bowling för dessa åldersgrupper. Men ännu står vi bara i början av något mycket utvecklingsbart och viktigt på detta område, med i vid mening social betydelse. Korpen kan glädja sig åt ett år från år växande intresse från det all männas sida. Anslagen från primärkommunerna går till våra lokalförbund, landstingsanslagen till länsförbunden och slutligen statsanslaget till Rikskorpen. Våra Korpidrottsklubbar erhåller anslag från de olika företagen till verksamhet för de anställda. Givetvis varierar anslagens storlek betydligt mellan samtliga dessa lokala myndigheter och företag, liksom mellan landstingen. Men vi ser en klar uppåtgående trend. Vi upplever detta som stimulerande, men också som i hög grad erforderligt om vi skall kunna utföra ett effektivt och trivsamt friskvårdsarbete. Det är med särskild glädje som vårt förbund har noterat arbetsmarknadsparternas — SAF, LO och TCO -— entydigt positiva uttalande om korporationsidrottens betydelse. Det statliga idrottsstödet, som handläggs av Riksidrottsförbundet, har också i ökande omfattning kommit Korporationsidrottsförbundet till del. 1970 års riksdag, som tog ställning till idrottsutredningen, uttalade sig klart för en utökad breddidrottsverksamhet. Vi är från vår sida, det vill jag kraftigt understryka, klart medvetna om att detta växande breddidrottsutbud skall ske genom hela det samlade Idrottssverige. Det har därför varit naturligt för oss att aktivt söka samverka med Riksidrottsförbundets olika specialförbund såväl centralt och regionalt som lokalt. Det var likaledes naturligt för oss att på initiativ av jordbruksministern i samverkan med Riksidrottsförbundet utreda eventuella möjligheter för Korpens inträde i Riksidrottsförbundet. Det fann vi naturligt därför att vi anser det angeläget att den enskilde medborgaren — skattebetalaren om man så vill — har rätt att kräva största möjliga effektivitet och samordning i och av motionsutbudet. Den splittring och brist på samordning som i dag stundom kan iakttagas är inte till gagn för någon. Den arbetsgrupp, med representanter från Riksidrottsförbundet och Korpen, som förra året redovisade sin syn på det framtida förhållandet mellan Riksidrottsförbundet och Korporationsidrottsförbundet var enig i sitt ställningstagande. Man rekommenderade att Korpen skulle beviljas inträde i RF som särskilt specialförbund för motionsidrott med representation i särskild ordning i Riksidrottsstyrelsen. Vårt förbund tog också vid extra rikskongress i slutet av förra året med klar majoritet ställning för ett inträde i RF. Riksidrottsförbundets olika specialförbund har remissvägen under senare tid givit sin mening till känna i denna fråga. Det har helt naturligt redovisats varierande uppfattningar. Men det är min varma förhoppning att man vid riksidrottsmötet i höst skall komma fram till ett positivt beslut. Det är, som jag ser det, ett mognadsprov för den samlade idrottsrörelsen inom RF:s ram. För rörelsens egen skull och för den idrottsoch motionssökande allmänhetens skull bör det inte vara svårt att besinna sitt ansvar i det här avseendet. Skulle mot förmodan riksidrottsmötet inte ge Korporationsidrottsförbundet plats inom RF som ett specialförbund för motionsidrott med säte och stämma i Riksidrottsstyrelsen uppstår, som jag ser det, ett besvärligt läge. Om det händer -— vilket jag alltså inte tror — är det min bestämda mening att Korpen har anledning att ompröva sin situation. Som den stora, levande och fast förankrade folkrörelse vi är måste vi då ha rätt att kräva av statsmakten att den i särskild ordning prövar våra anslagsframställningar och överger den nuvarande formen härför. Men jag hoppas livligt att vi skall slippa hamna i en sådan situation. Det finns så många goda och progressiva krafter verksamma inom dagens idrott att jag hyser stora förhoppningar om en utgång präglad av ansvar, förnuft och vidsyn. — Eftersom jag ser att Essen Lindahl är i kammaren vill jag gärna understryka att den progressiva kraften och vidsynen i hög grad präglar regeringens ombud i Riksidrottsförbundet, och det finns all anledning att hoppas på deras fortsatta goda insats i detta avseende. Det finns ingen anledning att höja några allvarligt kritiska röster i anledning av vad som sker inom dagens idrott inklusive boxningen. Ett litet memento utgör dock den påtagliga kommersialisering som ibland skymtar inom tävlingsidrottens ram. Spelarköp — trist aktuellt och uppmärksammat i min egen hemstad just nu — liksom märkesjippon av alla de slag bör ansvariga inom respektive klubbar och förbund söka komma till rätta med för idrottens egen skull. Den är en alltför viktig och positiv kraft i dagens samhälle för att få fläckas av ovidkommande intressen. Jag biträder alltså, herr talman, utskottets betänkande.

Herr talman! I anslutning till Hans Alséns anförande med dess starka betoning av korporationsidrottens samhällsnyttiga verksamhet vill jag utifrån min utsiktspunkt i Riksidrottsstyrelsen framföra några principiella synpunkter. Redan idrottsutredningen konstaterade att dess undersökningar har visat ”att ökad effektivitet kan uppnås genom en organisatorisk samverkan i den form systemet med specialförbund erbjuder”. Utredningen ville för egen del se ett mycket nära samband mellan de kraftigt ökade anslag som utredningen föreslog och den organisatoriska rationalisering som en anslutning av Korpen, Skidoch friluftsfrämjandet och det frivilliga skytteväsendet såsom specialförbund inom Riksidrottsförbundet skulle utgöra. Inom Riksidrottsförbundet är man fortfarande helt överens med idrottsutredningen från allmän idrottspolitisk synpunkt. Ett samgående mellan Korpen och RF liksom mellan RF och övriga utanför RF stående organisationer är mycket angeläget. Jag kan citera idrottsutredningen eftersom den alltjämt är aktuell: ”Ett inordnande av idrottsorganisationerna i en gemenskap skulle ge bestämda fördelar. Samarbetet dem emellan skulle löpa mer friktionsfritt. Vidare skulle riskerna för dubbelarbete eliminerats i såväl ledareutbildning som när det gäller ungdomsarbete och allmän motionsverksamhet. Resultatet skulle bli en effektivare användning av de statliga medel som ställs till förfogande.” När det gäller samgåendet har vi inom RF, liksom med säkerhet också Korpen, vissa problem att brottas med. Kanske en viss misstro också förekommer som måste övervinnas. Denna misstro bottnar i olikartad struktur och tradition. De utanför RF stående förbunden bedriver en omfattande motionsverksamhet. En betydande breddidrott bedrivs också inom RF:s specialförbund. Vi får inte glömma att huvuddelen av RF:s verksamhet avser just breddoch motionsidrott. Alla idrottsorganisationer syftar till att främja motionsaktiviteten i alla åldrar. I propositionen med anledning av idrottsutredningen konstaterade departementschefen: ”Skillnaden mellan motion och tävling är en fråga om intensitet, dvs. inte en artutan en gradskillnad. Tävlingsmomentet ingår som en väsentlig stimulansmetod på samtliga nivåer inom korporationsidrottsrörelsen. Riksidrottsförbundet organiserar, som tidigare framhållits, motionsidrott i mycket stor skala.” Av den anledningen återstår alltså en del organisatoriska frågor som måste lösas, t.ex. regional och lokal samordning samt gemensamt utnyttjande av personal. Svårigheterna skall dock — därom är jag övertygad — vara möjliga att lösa. Men alla vet vi att dessa frågor måste vara väl förankrade. Både RF och Korpen måste nu bedriva en bred informationsverksamhet. När det gäller denna informationsverksamhet kanske Korpen har haft det lättare. Riksidrottsförbundet har 53 organisationer med många gånger helt skiljaktiga arbetsoch verksamhetsformer. Därför har RF:s utredningsarbete tagit viss och kanske alltför lång tid. Detta får emellertid inte tolkas som någon negativism från RF:s sida. Jag vill inte polemisera mot vännen Hans Alsén. Han sade emellertid en sak i sitt anförande som jag vill belysa med en annan utgångspunkt. Han sade att de olika Korpaktiviteterna har refererats alltför kortfattat i Riksidrottsstyrelsens petita. Det beror i så fall på att Korpens framställning i sin helhet tillställts myndigheterna. Detta tillvägagångssätt är väl det bästa för Korpen. Det är alltså inget försök att inför myndigheterna förringa Korpens förnämliga verksamhet. Som ledamot av Riksidrottsstyrelsen vill jag med all kraft framhålla den klart positiva inställning till ett samgående mellan RF och Korpen som finns inom Riksidrottsstyrelsen och hos ansvariga ledare inom hela RF-organisationen. Jag vill också uttrycka den förvissningen att de problem som ännu inte helt kunnat klaras av skall komma att lösas, så att beslut om Korpens anslutning till RF utan svårighet skall kunna fattas vid RF-mötet hösten 1975. Bidragsfördelningen till de utanför RF stående organisationerna bestäms av regeringen på förslag av Riksidrottsstyrelsen. Men riktigt är också att påpeka att Riksidrottsstyrelsens förslag framställs efter det att samhällsrepresentanterna i styrelsen, varav jag är en av två, berett dessa organisationer tillfälle att framföra sina synpunkter. Herr Alsén påpekade att ett besvärligt läge skulle uppstå om förhandlingarna blev resultatlösa. Jag är av samma mening, men som jag ser det är detta en hypotetisk fråga, som det inte finns någon anledning att nu diskutera. I ett inlägg i budgetdebatten den 5 februari uttryckte jag min stora tillfredsställelse med den kraftfulla satsningen på idrotten och ungdomen. Jag framhöll att det, precis som förra året, inte skett någon prutning på begärda medel till organisationsstödet, vilket är minst sagt anmärkningsvärt. Jag gjorde för övrigt på det område som herr Alsén berört —- samarbetet mellan RF och Korpen -—- följande uttalande: ”Efter förhandlingar i två år är nu Rikskorpens anslutning till Riksidrottsförbundet nära förestående. Detta innebär en ökad styrka för den samlade svenska idrottsrörelsen. Anslutningen innebär att idrottsrörelsen kan göra effektivare insatser inom hela breddoch motionsidrotten. Så blir det t. ex lättare att samordna utbudet av aktiviteter liksom kontakter med myndigheter på alla nivåer.” Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag välkomnar denna debatt, eftersom jag anser det viktigt att vi här i riksdagen diskuterar idrottens frågor, inte bara de ekonomiska utan också de övriga problem som finns förknippade med idrotten och dess utövande. Jag vill först ge en komplimang till Korpens företrädare, herr Hans Alsén, och uttrycka min uppskattning över det arbete som utförs inom Korpen. Man kan inte nog värdera korpidrottens inriktning. Korpen torde på ett mycket verksamt sätt ha bidragit till att förbättra stämningen på arbetsplatser, att föra olika kategorier anställda inom företagen närmare varandra och att ge dem en innehållsrikare fritid. Korpidrotten har nått ut till breda lager av det svenska folket. Olika motionsdriver och liknande riktade verksamheter har fått en förbluffande anslutning. Samarbetet mellan Korpen och Riksidrottsförbundet bör kunna fördjupas i framtiden. Jag skulle personligen hälsa med tillfredsställelse om dessa båda organisationer kunde samlas i en enda organisation, som på det sättet fick en större slagkraft. Till utskottsbetänkandet är fogad en reservation med begäran om ett större stöd till anläggningar för idrott. Den framställningen är helt befogad. Det kan dock i år vara svårt att få ett klart grepp om hur stort anslaget är till den egentliga idrottsrörelsen, eftersom detta anslag är sammanbakat med anslaget till anläggningar av fritidskaraktär. Jag kan såsom exempel ta upprustandet av småbåtshamnar. Det är viktigt att man särskiljer dessa båda anslagskategorier, så att anslag till naturvårdsändamål och speciella fritidsändamål avskiljs från anslag till direkta idrottsansläggningar. Jag vill i detta sammanhang även framhålla att det är nödvändigt med en upprustning av de idrottsliga anläggningarna, bl.a. av det skälet att kvinnorna är satta i efterhand. På våra enklare idrottsplatser finns i regel ett enda omklädnadsrum, som ofta är ockuperat av manliga deltagare. En kvinna, som vill utöva idrott och få rekreation, måste gå hem och byta. Likadant är det med bastuanläggningarna på idrottsanläggningarna. Det finns bara en bastu och ett omklädningsrum, och de är avsedda för män. Ett viktigt upprustningsändamål är här eftersatt. Sten Sjöholm har med sitt inlägg mot boxningen fört in vissa etiska, moraliska och medicinska synpunkter i idrottsdebatten. Jag vill bara kort deklarera att jag inte delar Sten Sjöholms syn på boxningen, men jag delar hans allmänna moraliska och etiska syn på idrotten i stort. Jag skall fortsätta efter den linjen och ge några synpunkter på just idrottens fostrande betydelse. Jag anser att man bör klart uttala sin uppskattning över vad idrotten betyder då det gäller att engagera och sysselsätta ungdomen. Idrotten visar de unga exempel på hur man skall efterleva regler, den ger sinne för fair play, och den skapar ett intresse för fysiska aktiviteter som i många fall senare i livet tar sig uttryck i ett eget motionerande. Detta är den stora vinsteri med idrottsutövandet, och när jag säger idrottsutövandet så tänker jag på alla nivåer: elitidrotten, motionsidrotten' och de övriga fritidsaktiviteter som gör att vi lever ett friskare och sundare liv. Men det finns också problem inom idrotten, och idrottsrörelsen har själv tagit itu med dem och försöker att komma till rätta med dem. Jag vill peka på några av dessa problem. Först och främst är publikens uppträdande på våra idrottsanläggningar ofta av en art och karaktär som man inte vill sätta i samband med en idrottspublik. Vid ishockeymatcher t.ex. kastas det flaskor och görs olika slags sabotage, vilket väl närmast hör ihop med att förbudet att införa spritdrycker på idrottsplatserna inte efterlevs. Det är naturligtvis svårt att klara av detta. Idrottsrörelsen har inte själv de bevakningsmöjligheter som erfordras för att ett sådant förbud skall kunna efterlevas. Jag tycker att det är viktigt att vi från den anslagsgivande partens sida också observerar detta och är generösare än tidigare då det gäller att hjälpa till med ordningsvakter och poliser vid idrottsevenemang. Jag protesterar alltid för mig själv och även utåt när jag ser segrar på idrottsbanorna firas med champagne. Det är en sed som jag tycker att vi har anledning att brännmärka. Det finns ett förbud mot att införa alkoholdrycker på idrottsanläggningarna, och vi har en målsättning för idrotten som går ut på att skapa en sund själ i en sund kropp. Då tycker jag att de idrottsledare som tar med sig en champagneflaska eller flera in i ett omklädningsrum för att fira en viktig seger bryter mot idrottens innersta idé. Det finns också andra problem. Hans Alsén vidrörde ett, nämligen idrottens kommersialisering. Det är ett stort och svårgripbart problem för idrotten.

För att klara ekonomin har de måst gå ut och engagera näringsliv, företag och enskilda donatorer för att få medlen att räcka till. Men jag vill betyga att det bästa som kunde hända idrotten skulle vara om bidragen från det allmännas sida och det man kan få in genom inträdesavgifter eller eljest direkt från den idrottsliga verksamheten räckte till för att finansiera idrottens egen verksamhet. Sedan har vi problemet med ersättningar till idrottsmännen, främst i tävlingssammanhang. Här råder ju det synsättet att alla kategorier ungdomar — främst gäller det ju ungdomen =— skall ha lika möjligheter att delta i idrottstävlingar, och då kommer man in på de ekonomiska spörsmålen. Jag tycker att en ärlig och hederlig redovisning av de ersättningar som idrottsmännen får för sin tävlingsverksamhet är någonting som vi bör både acceptera och uppmuntra här i Sverige. Vi bör också i de internationella idrottssammanhangen med kraft arbeta för att ett sådant synsätt alltmer får göra sig gällande. Det rör sig om deltagande i internationella tävlingar, främst då olympiska spel och världsmästerskap. I olympiska spelen försätts ju idrottsmännen i det dilemmat att de skall svära en olympisk ed att de inte har haft någon ekonomisk vinning av sin idrott. Som bekant är det många som måste ha samvetsbetänkligheter inför en sådan ed. Sverige bör också gå i spetsen för en demokratisering av den internationella idrottsvärlden. Jag tänker t.ex. på den olympiska kommittén och dess sammansättning. Ledamöterna väljs av kommittén själv. När en ledamot avgår väljer den olympiska kommittén en ny ledamot, suveränt utan att höra någon utomstående part. Man har kallat denna olympiska kommitté för ”De olympiska gudarna”, och det uttrycket tycks i första hand den olympiska kommittén själv med allvar ha tagit fasta på. Jag tycker att ett val till denna den högsta idrottsliga församling som finns bör ske enligt samma regler som när man väljer styrelser och kommittéer på internationellt plan i andra sammanhang. Det här är ju problem och spörsmål som idrottsrörelsen själv brottas med, men jag tycker också att det är viktigt att de redovisas inför en anslagsbeslutande församling. Och jag tror att det skulle vara av stort värde om riksdagens ledamöter också mera allmänt försökte tränga in i idrottens inre problem. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Alsén hade en misslyckad bisats i sitt anförande — vilket jag annars hade kunnat instämma i — där han säger att han har ingenting negativt att säga om boxningen. Men det finns många andra som har det — de medicinska fakulteterna vid samtliga våra universitet, Svenska Läkaresällskapet, Svenska föreningen för psykisk hälsovård, rikspolisstyrelsen, riksåklagaren, socialstyrelsen, hovrätten i Malmö, länsstyrelserna i Göteborg och Stockholm m.fl. T. o. m. Boxningsförbundets egen läkare Per Ahlberg yttrade nyligen i en intervju att visst är boxningen skadlig. Det är ingen diskussion om den saken. Där har vi alltså på ena sidan alla dessa auktoriteter och på den andra herr Alsén. Vem skall vi tro på? Jag väljer inte herr Alsén för min del. Sedan är det beklagligt att en gammal fin idrottsman som herr Ångström inte heller riktigt har fattat det här med boxningen. När han citerar det gamla klassiska mens sana in corpore sano — en sund själ i en sund kropp -— vill jag bara tillägga att varken själen eller kroppen blir sund av hjärnskakningar. Och boxning medför hjärnskakning enligt medicinsk expertis!
Herr talman! Vi har väl alla våra misslyckade bisatser, herr Sjöholm. Jag kan trösta mig med att min värdering beträffande boxningens betydelse och skadlighet delas av en, förmodar jag, stor majoritet av riksdagen. Vi får väl se hur det går i den votering som jag förmodar att herr Sjöholm tänker åstadkomma. Jag delar herr Ångströms uppfattning att idrottens frågor bör debatteras, men det bör nog ske något mer förberett än den senaste tidens debatt här i kammaren. Jag vill tacka herrar Lindahl i Lidingö och Ångström för deras mycket positiva omdömen om Korpens verksamhet. I det tacket ligger ett understrykande av den förhoppning jag uttalade i mitt huvudanförande — att Korpens anslutning till Riksidrottsförbundet skall gå den väg som vi väl alla här i kammaren anser vara den rätta.

Dem får vi inte tappa bort i detta sammanhang. Jag tycker att det är värdefullt att stryka under detta. Riksdagen får också senare i år möjlighet att ta ställning mera pekuniärt i det avseendet.
Herr talman! Visst har vi våra misslyckade bisatser, herr Alsén, men er var alldeles speciellt misslyckad. Dessutom drar vi misslyckade slutsatser, som herr Alsén nu gav exempel på när han anförde att riksdagens ledamöter bättre begriper att värdera de medicinska skadeverkningarna av boxning än alla de auktoriteter som jag åberopat. Varenda medicinsk auktoritet i detta land, och även i andra länder, har konstaterat att man inte kan slå varandra i huvudet utan att det kommer hjärnskakningar . till stånd. Det kan nog herr Alsén ändå inte förneka.
Herr talman! Jag yttrade mig över huvud taget inte, varken i mitt huvudanförande eller i mitt inlägg med anledning av herr Sjöholms replik, om auktoriteternas kunnande på det här området. Jag konstaterade att en huvudpart av riksdagens ledamöter förmodligen delade min uppfattning att också Boxningsförbundet skulle omfattas av samhällets stöd. Jag har inte yttrat mig om någonting annat, och det tror jag att herr Sjöholm också kan medge om han tänker efter vad jag sade i min bisats, som jag inte har anledning att ta tillbaka.
Herr talman! Frågan om den ökande kommersialiseringen inom idrotten togs upp av Hans Alsén och sedan av herr Ångström. Mot den bakgrunden vill jag bara lämna en liten upplysning. En arbetsgrupp har av riksidrottsstyrelsen fått i uppdrag att utreda de här frågorna och föreslå åtgärder för att styra de kommersiella intressena i en för idrotten positiv riktning. Det är ett oeftergivligt krav att alla beslut i frågor som rör idrottens organisation och aktiviteter fattas av idrottsrörelsen och inte av intressenter utanför denna.
Herr talman! Herr Alsén säger nu att han bortser från auktoriteterna. Då är det ju också lätt att komma fram till befängda slutsatser.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 3 behandlar bl.a. anslagen till skolväsendets olika myndigheter. Där återfinns också punkten Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet. På den punkten finns till betänkandet fogad en reservation av herr Nyhage och mig, där vi kräver en nedskärning av bidraget med ca 3,3 milj.kr. i förhållande till utskottsmajoritetens förslag, som är grundat på budgetpropositionen. Detta innebär emellertid inte att vi är negativa till pedagogiskt utvecklingsarbete. Tvärtom ser vi det arbetet som en grundförutsättning för att skolan skall kunna utvecklas i enlighet med den målsättning som gäller för den och vilken riksdagen har varit enig om. Skolöverstyrelsen hade begärt en 25-procentig ökning av detta anslag, som skulle användas till dels nya projekt, dels uppföljning av de nu pågående arbetena. Det pedagogiska utvecklingsarbetet bedrivs inom många olika områden. Man forskar om samspel och samverkan mellan skola och samhälle, man följer utvecklingsarbetet för handikappade, invandrare och korttidsutbildade och man studerar ungdomens förhållande till alkohol, narkotika och tobak. Man gör också mera konkreta försök, man prövar individuell studiegång och stadielös undervisning och man gör en utvärdering av integrering mellan särskola och grundskola. Man gör vidare vissa försök med undervisning i mindre klasser, och man prövar en individualiserad studiegång. En uppräkning skulle kunna fortsätta länge. Projekten är många, men hälften av dem är trots allt små; de rör sig kring storleksordningen 100 000 kr. eller mindre. När undersökningarna är verkställda publiceras givetvis resultaten. Det görs i skolöverstyrelsens verksamhetsberättelse, det görs i publikationer av olika slag. Utskottsmajoriteten har i betänkandet påpekat detta mot bakgrund av kravet i motionen 816 på en bättre och noggrannare utvärdering av det pedagogiska utvecklingsarbetet — ett krav som vi har fullföljt i reservationen 3. Med detta krav avser vi givetvis inte på något sätt att resultaten skulle hemlighållas, men en så omfattande forskning, som «Nr 30 tillsammans kostar ungefär 30 milj.kr. om året, bör naturligtvis också Onsdagen den leda till praktiska resultat. Utvecklingsarbetet och forskningen är till all 5 mars 1975 deles övervägande del av tillämpad natur, men den tillämpade forskningen och det tillämpade utvecklingsarbetet bör, som vi ser det, kunna = Anslag till skolväleda till konkreta åtgärder och förändringar. Det finns en seghet när det — sendets centrala och gäller överförandet av resultaten till praktisk verksamhet — och då syftar — regionala myndigjag inte på den praktiska försöksverksamheten utan på konkret tillämp = heterm.m. ning i det allmänna skolväsendet. Detta är naturligtvis en brist. Tillämpad forskning och tillämpat utvecklingsarbete kan givetvis ha sitt värde även om resultaten därav inte blir omsatta i praktiken. Men då bör utvärderingen ha visat att det inte är lämpligt att så sker. Jag kan bara peka på ett par forskningsprojekt — utvecklingsprojekt kanske är ett bättre ord — som man har haft. Det gäller frågan om den individualiserade matematikundervisningen — IMU-projektet. Det gäller också olika variationer av språkundervisningen — om den skall grundas på grammatikkunskaper eller inte. Det är en fördröjning här som vi upplever som negativ. Vi har i vår reservation begärt att en praktisk utvärdering och en redogörelse för vilka av de forskningsoch utvecklingsprojekt som bedrivits som har resulterat i förändringar i det dagliga skolarbetet. Vi tycker det är nödvändigt att en sådan redovisning kommer. Därför har vi i reservationen inte velat biträda den höjning av bidraget som skolöverstyrelsen hade begärt i sitt anslagsäskande och som sedan visserligen skurits ned av utskottet och föredraganden. I stället har vi yrkat på ett oförändrat anslag men i gengäld begärt att en redovisning skall komma till stånd. Därefter lämnar vi möjligheten öppen för regeringen att komma — om så erfordras — till riksdagen med begäran om ökat anslag till forskningsoch utvecklingsarbetet. Genom en nedskärning av de nu pågående projekten har skolöverstyrelsen visat att man kan öka utrymmet för nya projekt till 8,5 milj.kr. Enligt SÖ:s petitaframställning beräknades kostnaderna för pågående projekt till något mer än 21,5 milj.kr. Det finns alltså även med vårt anslagsyrkande utrymme för nya projekt mot bakgrunden av de upplysningar som skolöverstyrelsen har lämnat i fråga om det pedagogiska utvecklingsarbetet. Denna forskning har betydelse inte minst för de enskilda lärarna. Men en enskild lärare som arbetar i sin skola — även i de fall då han genom publikationer av olika slag kan få en redovisning för forskningsprojekten och kanske också en utvärdering av dem — saknar ofta möjlighet att i sin egen klass, i sin egen arbetssituation, tillämpa de forskningsresultat som har kommit fram. Därför anser vi att det skulle vara värdefullt om man på centralt håll kunde publicera vad som redan är gjort på detta område och också vad man tänker praktiskt applicera av vunna resultat. Vi har föreslagit att pedagogiska nämnden skall få göra detta uppföljningsarbete och denna presentation. I den debatt som fördes i kammaren i går om måloch utvärderings 103 projektet, det s.k. MUT-projektet, redogjorde också ordföranden i pedagogiska nämnden för arbetet i nämnden. Han påpekade att nämnden nu börjar komma i gång med sitt arbete. Men han framhöll också att ställningen för nämndens arbete från början var oklar. Man har dock enats om att i första hand fungera som ett rådgivande organ. Vi anser att det mycket väl skulle kunna finnas möjlighet för pedagogiska nämnden att göra ett sådant här redovisningsarbete för riksdagen och för lärarna runt om i vårt land. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till reservationen 3, som står under herr Nyhages och mitt namn.

Herr talman! I ett samhälle som bygger på den kapitalistiska ekonomin är det naturligtvis begripligt att de krafter som bedriver profitjakt inte anser att något område bör vara undandraget deras verksamhet. De krafter som anser att den kapitalistiska ekonomin helt bör ersättas med en socialistisk kan däremot finna områden som redan nu borde undandras profitjakten. Det finns områden där det är särskilt stötande med spekulation. Fråga är väl om inte utbildningsområdet är ett sådant. Det behövs vissa läromedel för att förverkliga de målsättningar som uppgjorts för utbildningen. Men kan det vara rimligt att framställningen av dessa läromedel skall vara en källa till profit? Vi har haft anledning att vid tidigare tillfällen diskutera den privatkapitalistiska dominansen i läromedelsproduktionen. När regeringen för ett par år sedan kom med en proposition angående samhällsinsatser på läromedelsområdet kritiserade vi från vpk det förhållandet att man inte gjorde försök att bryta den privata dominansen på läromedelsområdet. Vi aktualiserade frågan om statlig produktion av läromedel och föreslog att frågan om förstatligande av de dominerande företagen på läromedelsområdet eller andra former för statlig läromedelsproduktion borde prövas. Det finns ett par viktiga fakta som bör observeras i sammanhanget. Läromedelsutredningen konstaterade att läromedelsproduktionen ”är så starkt koncentrerad till vissa företag att man kan tala om monopolistiska tendenser”. I en prisundersökning fastslogs att ”läroböcker för grundskolan och gymnasiet i genomsnitt alltid är för förlagen framgångsrika projekt”. Dessa fakta betydde dock inte mycket för regering, utbildningsutskott och riksdag den gången. Allt skulle i stort förbli som det var. Esseltekoncernen, som är Västeuropas största i sitt slag, behärskar omkring 50 46 av den svenska marknaden. Även om läromedelsproduktionen alltjämt uppvisar ett stort antal företag, så är koncentrationsprocessen påtaglig och Esselte är en jätte på området. Vad som särskilt bör uppmärksammas är att samhällets andel av lä romedelsproduktionen inte är större än ca en tiondel av läromedelsmark Nr 30 naden. Samtidigt får samhället — stat och kommun — betala huvudparten Onsdagen den av de läromedel som kommer till användning. 5 mars 1975 Den privata dominansen på detta område förvrider läromedelsproduktionen. När producenter har som ledtjärna att läromedel skall vara ”för Anslag till skolväförlagen framgångsrika projekt” är det inte nytänkande och pedagogiskt = sendets centrala och utvecklingsarbete som får göra sig gällande. Det är inte säkert att peregionala myndigdagogiska krav är mest lönsamma för förlagen, men de kraven kan vara heter m.m. av stor vikt för undervisningen. Den rådande situationen kan motverka utbildningspolitiska strävanden om dessa inte stämmer överens med förlagens kalkyler och profitintressen. Utbildningsutskottet avstår från att diskutera de principiella frågorna i förstatligandekravet och nöjer sig med att hänvisa till sitt ställningstagande för två år sedan, som man inte finner anledning att ändra. Talet om den splittrade läromedelsmarknaden - som man då byggde sin ståndpunkt på — kan inte vara något skäl mot ett förstatligande av de verkligt dominerande företagen på området. Därtill kommer att koncentrationsprocessen förändrar även den bilden. I vpk-motionen aktualiseras också kravet på representation för utbildningsväsendet i alla viktiga läromedelsföretags styrelser och ledande organ — oavsett om de är statliga eller privatägda. Utbildningsutskottet bestrider att en sådan representation kan anses motsvara statens och anställdas representanter i företags styrelser. Utskottet vill se det som partsrepresentation och talar om ”inte önskvärda konsekvenser även på andra områden om motionärernas önskemål till De skäl som utbildningsutskottet åberopar mot motionskravet kan i själva verket tala för detsamma. Utskottet talar om ”partsrepresentation” , men vilken part är det fråga om? Det är den part som utformar utbildningspolitikens målsättning som har ansvaret för denna målsättnings genomförande — där läromedlen spelar en icke oviktig roll — och som också svarar för huvuddelen av kostnaderna för de läromedel som produceras. I den mån som den föreslagna representationen skiljer sig från övrig representation från stat och anställda i företags styrelser är det enbart till stöd för att just i läromedelsföretagen en sådan representation borde anses väl befogad. Det kan inte ha varit någon större huvudvärk för de borgerliga ledamöterna i utbildningsutskottet att skriva under på avslagsyrkandet i vpk-motionen. Men om man från socialdemokratiskt håll menar allvar med allt tal om inflytande, så borde den rådande situationen på läromedelsmarknaden kännas besvärande. Läromedelsproduktionen bör väl ändå tillhöra de områden som skall undandras den privata spekulationen. Från vpk finner vi det angeläget att åtgärder vidtas och att detta sker utan dröjsmål. 1368, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! På två punkter i förevarande betänkande har utbildningsutskottet inte blivit enhälligt, och jag skall nöja mig med att här i debatten ta upp de båda punkterna. Från moderata samlingspartiet har man velat minska anslaget till pedagogiskt utvecklingsoch forskningsarbete med 3 360 000 kr. i förhållande till budgetpropositionen. Jag tror emellertid att man har tänkt fel, när man föreslagit den minskningen. I själva verket är det så, att den ökning av anslaget från nuläget med det belopp som föreslagits inte innebär något annat än ett bibehållande av den forskningsoch utvecklingsvolym som vi nu har. Det är inte alls tal om någon ökning av verksamheten, utan här gäller det pengar som behövs för att med hänsyn till kostnadsutvecklingen kunna fortsätta arbetet med den volym som det nu har. Om riksdagen följde den moderata reservationen skulle det betyda att vi på detta utomordentligt viktiga område minskade samhällets åtaganden, och det har utbildningsutskottets majoritet inte velat vara med om. För att kunna klara de stora problem vi har att brottas med i vårt skolväsende är det av största betydelse att vi kan få så mycket kunskaper som möjligt om de pedagogiskt bästa metoderna, och därför är en satsning på forskning och utveckling här utomordentligt betydelsefull. Jag vill vidare erinra om att skolöverstyrelsens pedagogiska nämnd har till uppgift att följa utvecklingen och göra de utvärderingar som kan bedömas vara nödvändiga. Utskottet hävdar att det i pedagogiska nämndens verksamhetsberättelser redovisas på ett tillfredsställande sätt vilket viktigt forskningsoch utvecklingsarbete som pågår. Vi har inte velat vara med om en nedrustning på detta område — det är just en nedrustning som man från moderata samlingspartiet yrkar på i detta fall. Sedan återkommer vpk till ett yrkande som man hade för två år sedan om förstatligande av läromedelsproduktionen. Jag sade den gången att jag för min egen personliga del av ideologiska skäl skulle önska att det vore möjligt att göra ett sådant förstatligande. Jag kunde givetvis inte tala på hela utskottets vägnar, eftersom meningarna kan gå isär mellan företrädare för olika partier. För min egen del och för den grupp som jag företräder är det angeläget att få ett så stort inflytande från samhällets sida som möjligt när det gäller produktion av läromedel. Men när alla inom utskottet med undantag av vpk:s representant för två år sedan sade att samhället inte kunde överta läromedelsproduktionen, hänvisade vi till de praktiska skälen. Läromedelsproduktionen, sade vi, är uppdelad på ca 700 företag och det är faktiskt omöjligt att gå in i dem alla. I år har vpk begränsat sitt yrkande till att omfatta ett enda och det största och väsentligaste av de privata läromedelsföretagen. Det är möjligt, jag vill inte stänga dörren, att den dagen kommer då ett företag av den typen kommer att inlemmas i den statsägda produktionsverksamheten. Jag säger ”det är möjligt” och för min egen del Nr 30 skulle jag gärna se en sådan utveckling. Utskottet har nöjt sig med att Onsdagen den hänvisa till vad som sades för två år sedan, att det av praktiska skäl inte 5 mars 1975 är möjligt att komma fram den vägen.

Det är inte så att man kan låta privatkapitalistiska avsikter styra läromedelsproduktionen, därför att när det här informationssystemet blir utbyggt blir det kommunerna själva som har att välja bland granskade och rekommenderade läromedel. Då är det andra synpunkter som styr produktionen av läromedlen än de rent privatkapitalistiska. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu har sagt yrkar jag bifall till utbildningsutskottets hemställan på samtliga punkter i betänkandet nr 3.
Herr talman! Utskottets ordförande påpekade att vårt förslag skulle innebära att samhällets åtaganden minskar. Jag vill erinra om att man också kan se en redogörelse av den typ vi begär som att samhällets åtaganden ökar. Men om man enbart vill knyta vårt förslag till anslagstilldelningen är det alldeles riktigt att det innebär en nedskärning. Man kan också formulera det så som att det innebär en besparing. Vi hade i går en skoldebatt, och jag vill bara erinra om två mycket stora utvecklingsarbeten inom skolöverstyrelsen som har kostat miljoner och som icke har lett till någonting. Det första är IMU-projektet. Åtminstone är det väl troligt att resultaten av detta projekt inte har inneburit någonting annat än att man upptäckt att det var fel så att säga. Naturligtvis ligger det ett värde i sådant utvecklingsarbete också. Det andra utvecklingsarbetet är MUT-projektet, och där förväntar man sig att skolöverstyrelsen kommer att besluta om nedläggning. I detta projekt har ungefär 400 personer varit sysselsatta. Vi är inte emot att ett utvecklingsarbete bedrivs, men vi begär att vi skall få någon form av valuta för det och vi begär att få redovisat vad det praktiskt har lett till. Mot den bakgrunden har vi ansett att redan pågående projekt, för vilka skolöverstyrelsen begärt drygt 20 milj.kr. och där läroplansarbetet kanske är det allra viktigaste, givetvis skall få fortsätta. Vårt anslag rymmer därtill medel för nya projekt, och det tycker vi är tillräckligt. Det innebär inte att nu pågående projekt skall avbrytas i annan form än vad skolöverstyrelsen själv kommer att besluta
Herr talman! Det är naturligtvis bra med positiv inställning till tanken på samhällelig produktion av läromedel men, herr Alemyr, det räcker inte med aldrig så positiva ord — utan handling förändras inte den privata spekulationen i läromedel. När tror man f.ö. från socialdemokratiskt håll att man kan få de borgerliga med på en ändring? I sådana här frågor måste man ta strid om man menar allvar med sin inställning. Jag vill påpeka att vänsterpartiet kommunisterna i den här frågan företräder en uppfattning som kom till uttryck och fick en bred anslutning i remissbehandlingen av läromedelsutredningen, där bl.a. LO anförde att läromedelsproduktionen borde ligga helt i samhällets egna företag. SSU anförde att det för att hävda den svenska skolans mål är av avgörande betydelse att samhället får grepp över utvecklingen av nya läromedelsmedia. ABF påpekade att samhället är den största läromedelskonsumenten och att detta med nödvändighet måste innebära möjligheter för samhället att få inflytande över läromedelsproduktionen. Det var också ett betydande antal motioner i ämnet på den socialdemokratiska partikongressen 1972. Med andra ord är det vi i vpk som företräder stora grupper som herr Alemyr söker sitt stöd hos. Herr Alemyr däremot företräder illa dessa gruppers uppfattning i denna viktiga fråga. Jag tycker heller inte att man kan anföra splittringen bland producenterna på läromedelsmarknaden som skäl mot ett förstatligande av de dominerande företagen. Skall ett förstatligande i så fall kunna bli aktuellt först om koncentrationsprocessen leder till att t.ex. Esselte slukar alla de mindre producenterna? Så kan man väl ändå inte se på en så viktig fråga.
Herr talman! Jag har ju för en stund sedan erinrat om vilka åsikter jag för två år sedan framförde när den här frågan senast var aktuell. Jag är principiellt av den uppfattningen att det vore värdefullt om staten kunde äga en betydligt större del av läromedelsproduktionen än f.n. När utskottet för två år sedan anslöt sig till propositionens förslag hänvisades det i betänkandet till de praktiska skäl som gjorde att det icke var möjligt att då göra något ingripande. De praktiska skälen kvarstår. Jag har, herr talman, i dag icke i något stycke givit avkall på min personliga ideologiska grunduppfattning på den här punkten. När det gäller anslaget till pedagogiskt utvecklingsarbete sade fru Sundberg att man från moderata samlingspartiets sida vill ha någon form av valuta för de insatser man gör för det här arbetet. Det är synd att inte vice ordföranden i skolöverstyrelsens pedagogiska nämnd — moderata samlingspartiets representant i detta viktiga organ — begärt ordet i den här debatten. Det skulle vara mycket värdefullt för oss alla att få reda på om alla ledamöterna i moderata samlingspartiets riksdagsgrupp tycker att det är så illa ställt med arbetet som dagens talesman för partiet, fru Sundberg, har gjort gällande.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Alemyr: Låt oss förverkliga Onsdagen den principerna! Är man principiellt för en sådan lösning bör den förverkligas. 5 mars 1975 Det kommer alltid att resas ”praktiska” skäl mot kraven att överföra produktionen i samhällets ägo. Det är bara fråga om vi skall ge vika = Anslag till skolväför dessa skäl. Skall vi inte också titta på den utveckling som sker på = sendets centrala och läromedelsmarknaden, den fortsatta koncentrationen och de prismässiga — regionala myndigproblemen i sammanhanget. Förslaget till nytt socialdemokratiskt par — heterm.m. tiprogram talar om att företag skall ”överföras i samhällets ägo” i all den omfattning det är nödvändigt för att ta till vara gemensamma intressen. Här, herr Alemyr, föreligger enligt vår mening en sådan nödvändighet.
Herr talman! Jag skall be att för herr Alemyr få läsa upp vad pedagogiska nämndens ordförande sade i gårdagens debatt: ”Det är alldeles givet att pedagogiska nämndens ställning från början varit ganska oklar. Jag vill därmed dock inte ha sagt att det inte är möjligt att följa de instruktioner som givits för dess arbete. Men eftersom nämndens uppgift var helt ny när dess arbete började, har detta under en ganska lång inledande period varit mycket trevande. Jag tror att man bör ge en nämnd som denna, med en så pass svår uppgift, tid på sig att komma in i en riktig arbetsgång.” Jag är övertygad om att vice ordföranden i pedagogiska nämnden, liksom jag själv, instämmer i ordförandens redogörelse för de svårigheter som vilar på nämnden i början av dess arbete. Men pedagogiska nämndens ordförande sade också att man nu har börjat komma i gång med sitt arbete. Det är mot bakgrund härav som vi tycker att nämnden skulle kunna få till uppgift att lägga fram en redogörelse för vilken praktisk nytta som det pedagogiska utvecklingsarbetet har medfört. Vi vet att det har lett till förändringar på läroplansområdet, men det förekommer också åtskillig annan forskning som jag gav exempel på i mitt första anförande, och vi tycker att det vore rimligt att en redogörelse presenterades för vad den praktiskt har resulterat i. När man lyssnar på herr ordföranden i utskottet verkar det som om så gott som allt utvecklingsarbete har resulterat i praktiska åtgärder i det dagliga skolarbetet. Ingen skulle vara gladare än jag om så vore fallet; det skulle i så fall visa att de medel som vi satsat på pedagogiskt utvecklingsarbete helt och fullt kommit till nytta.
Herr talman! Fru Sundberg hänvisar till pedagogiska nämnden och det uttalande som dess ordförande gjorde i går. Såvitt jag vet har emellertid pedagogiska nämnden inte yrkat på minskade statliga bidrag till pedagogiskt utvecklingsoch forskningsarbete. Den vill ha de pengar som nu utgår. Jag vidhåller att fru Sundberg inte på någon punkt har 109 kunnat hävda att det inte är nedrustning av detta viktiga arbete som hon i sin reservation yrkar på. Till herr Berndtson vill jag säga följande. Jag hänvisade i mitt första anförande till den nya organisation för granskning och registrering av läromedel som riksdagen har fattat beslut om. Jag upprepar att detta kommer att leda till ett avsevärt minskat inflytande för de privata producenterna och till en väsentlig ökning av samhällets inflytande på detta område. Det här organet trädde till den 1 juli 1974 och har alltså ännu inte haft ett år på sig att verka. Jag tror det finns anledning att avvakta något för att se om vi inte via de här nya metoderna för granskning och registrering av läromedel kan få ett betydligt ökat inflytande för de allmänna intressena när det gäller läromedelsproduktionen.
Herr talman! Jag vill än en gång erinra om att i reservationen finns uttryckt att regeringen skall kunna lägga fram förslag om ökad medelstilldelning till pedagogiskt utvecklingsarbete, om detta anses befogat när redovisningen är gjord.

Herr talman! Vi har i dag att behandla en motion rörande vidgad rätt för politiska partier att anordna rikslotterier. F. n. gäller det systemet att endast politiska partier med riksomfattning och sådana som dessutom är representerade i riksdagen har rätt att ordna rikslotterier, medan andra partier får ordna länslotterier eller mer begränsade kommunala lotterier, om de är representerade på det kommunala planet. I motionen föreslås att möjligheterna skall vidgas för rikspolitiska organisationer att ordna rikslotterier oavsett om organisationerna är representerade i riksdagen. Man kan säga att denna fråga inte är så särskilt viktig från ekonomisk synpunkt, men säkerligen är den det från principiell allmänpolitisk synpunkt. Den vidgning av rätten till rikslotterier som nu föreligger har inte begagnats i större utsträckning av de politiska partierna. Moderata samlingspartiet har f. n. inget rikslotteri. Om jag är rätt underrättad har inte heller folkpartiet något, medan centerpartiet har ett sådant. Ett rikslotteri är förenat med mycket arbete. Det har berättats för mig att centern räknar med att nettoinkomsten av dess rikslotteri blir 100 000 kr. Jag skulle föreställa mig att man då inte alls har tagit hänsyn till den frivilliga gratisarbetskraft som partiet har till förfogande. Skulle man göra det och räkna med rimlig timlön, hade lotteriet kanske gått med förlust. Å andra sidan är det naturligtvis ett sätt för partiets medlemmar att dra sitt strå till stacken och bidra till partiets verksamhet. Klart är emellertid att det inte är det ekonomiskt mest lönande sättet för ett parti att skaffa pengar till sin verksamhet. Däremot gäller motionen en principiellt mycket viktig fråga. Den nuvarande principen att endast de partier som har representation i riksdagen skall få anordna rikslotterier är ganska betänklig. Man har infört en regel om att ett parti måste få mer än 4 96 av rösterna för att bli representerat i riksdagen. Detta är en regel som vi har accepterat av praktiska och allmänpolitiska skäl i syfte att få en arbetsduglig riksdag. Det finns inga invändningar att göra mot det systemet. Men att applicera det på en helt annan fråga, nämligen de ekonomiska möjligheterna för olika partier att verka, är en annan sak. De politiska partier som inte har representation i riksdagen är redan kraftigt handikappade i förhållande till andra partier. Har man 3,9 96 i riksdagsvalet, får man inget statsstöd. Har man 4,1 96, får man ett grundbidrag på 1,5 milj.kr. — det höjdes förresten förra året med några tusental kronor — som i första hand är avsett att ge partiet möjlighet att hålla ett kansli men som naturligtvis samtidigt är ett användbart instrument för den allmänna politiska verksamheten. Dessutom får man 85 000 kronor i statligt stöd för varje riksdagsman. Det betyder t.ex. för KDS att om det inte hade funnits någon spärr så skulle det partiet ha haft sex eller sju riksdagsledamöter och därmed ett stöd för kansliet med drygt 1,5 milj.kr. och dessutom en halv miljon kronor för det antal mandat partiet kommit upp till här i riksdagen. Det skulle med andra ord betyda ett stöd med 2 milj.kr. Mot den bakgrunden är det ju något barockt att förbjuda sådana partier att ordna rikslotterier och sålunda beta dem andra möjligheter att förbättra sin ekonomiska ställning. Det förefaller mig därför fullt riktigt och i linje med det beslut som fattades förra året, när man öppnade ökade möjligheter för dessa partier att ordna lotterier på lokal basis, att ta steget fullt ut och också låta dem ordna rikslotterier. Utgångspunkten måste dock vara att det rör sig om partier som har en viss betydelse, partier med en lokal representation i flera delar av landet. I förra årets kommunistiska motion talades det om ”en riksomfattande kommunal representation”. Någonstans måste gränsen dras, och det är ju rimligt att ett parti för att få en sådan här rätt skall utöva någon effektiv politisk verksamhet, vilket kommer till synes om det har representanter i ett flertal primärkommunala organ eller landsting. Nu tycks nästan en majoritet i riksdagen vara för en sådan här utvidgning. Vid debatten om samma sak förra året var det åtskilliga från folkpartiet som instämde. I det särskilda yttrande som folkpartiet har avlämnat i år i näringsutskottet uttalar man sig mycket positivt i princip om detta, men man säger att med hänsyn till att 1972 års lotteriutredning kommer att ta upp frågan så vill man inte nu ta definitiv ställning. Det är litet lustigt att detta yttrande är undertecknat av herr Nyquist, som politiska organisationer att anordna förra året instämde i fru Anérs uttalande om att han stödde den kommunistiska reservation som då låg på riksdagens bord. Han ville alltså då medverka till ett positivt beslut, men i år har han hängt upp sitt avståndstagande på en hänvisning till lotteriutredningens arbete. Jag är inte särskilt imponerad av hänvisningen till en sittande utredning. Sådana hänvisningar är ju ett vanligt knep i olika sammanhang. Den här utredningen arbetade även förra året, men då var det inte allvarligare än att regeringen lade fram en proposition med förslag om en vidgning av rätten att ordna lotterier. Såväl vpk som en hel del folkpartister och även ledamöter från moderata samlingspartiet stödde förslaget om en sådan utvidgning. Att det pågår en utredning förefaller mig därför inte vara något bärande skäl. De principiella synpunkterna är redan avklarade genom föregående års proposition. Det har sagts under behandlingen i utskottet att det är trångt på den här fronten. Det må vara hänt att flera ideella organisationer för hjälpverksamhet i olika former får en väsentlig del av sitt ekonomiska stöd från lotterier och att det är en viss trängsel. Men hade nu folkpartiet och moderaterna ordnat rikslotteri hade det naturligtvis varit något trängre. Här finns tydligen ett visst utrymme som i realiteten kanske kunde ställas till förfogande för andra. Det existerar alltså redan ett outnyttjat utrymme. Vidare har det, som jag nyss nämnde, sagts att rikslotterier inte är särskilt lönande för partierna. Det kan vara riktigt. Men det finns kanske vissa partier som har möjlighet att bedriva ideell verksamhet i större omfattning. Deras medlemmar är kanske beredda att arbeta gratis, t.ex. göra reklam, distribuera lotter osv. I så fall blir det ju förhållandevis mer lönande. Det låter visserligen vackert när man framför detta argument och sålunda visar omtanke om andra politiska partiers ekonomi, men det är knappast riksdagspartiernas sak att i detta avseende tänka för de partier som nu ställs utanför, huruvida deras ekonomi skulle gagnas av utvidgning av rätten eller inte. Det förefaller därför inte vara ett särskilt bärande skäl. Vid näringsutskottets betänkande har också fogats ett särskilt yttrande av herr Svensson i Malmö. Han har i motsats till föregående år nu plötsligt hänvisat till lotteriutredningen — som föregående år inte hindrade vpk från att lägga fram en motion av precis samma innehåll som den vi nu behandlar. Det är något gåtfullt att vpk således inte skulle vara berett att i år stödja ett förslag som man själv förra året lade fram i en motion. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad vid näringsutskottets betänkande nr 7 och som är undertecknad av herrar Regnéll och Komstedt.